Fru talman! Först några ord om vägkostnadsutredningens arbete. Utskottets vice ordförande andades en mycket stor förnöjsamhet när det gällde arbetet på denna punkt. Den förnöjsamheten är nog i stort sett begränsad till majoriteten inom utskottet, och man kan ifrågasätta om den ens omfattar hela denna. I ett offentligt uttalande den 4 maj, för några dagar sedan, sade herr Lothigius att utredningsarbetet på det trafikpolitiska området går för långsamt och inte bedrivs effektivt. En näringslivsrepresentant i den trafikpolitiska delegationen har i ett annat uttalande sagt att vi har fått vänta i evigheter på vägkostnadsutredningen, Det är alltså en erfarenhet som man har ute i det praktiska livet att det har varit till stort hinder att denna utredning inte har blivit färdig. När en utredning på ett viktigt område tillsätts, brukar den första uppgiften vara att se till att man får en sekreterare som kan ägna sig helt åt uppgiften. Denna utredning har under de över fem år som den arbetat ännu inte haft tillgång till en sådan sekreterare utan haft personer som fått ägna sig åt flera utredningar och dessutom mycket tunga uppgifter i kommunikationsdepartementet, och det kan inte vara rimligt. Det är därför som det är mycket motiverat att man här begär att få en tidsplan för utredningen, så att dess ledamöter förstår att den måste bli färdig inom rimlig tid. Sedan sade utskottets vice ordförande att han tyckte att jag hade kommit litet snett och skevt i utskottet och att jag står ganska ensam. Men jag kanske inte är fullt så ensam som herr Mellqvist tror. Vårt ställningstagande har grundats på en partimotion från folkpartiets sida, och bakom den står hela folkpartiet. Och är det så att vi i en fråga ärligt menar att vi skall driva en ståndpunkt, så gör vi det även om vi skulle komma i minoritet. Vi anser inte att vi kommer snett eller skevt för den sakens skull, så länge vi verkligen uppriktigt och ärligt vill driva den politik som vi har arbetat ut. Det är detta som ligger bakom vårt 51

Fru talman! Vad herr Mellqvist här har redovisat angående utskottets betänkande tycker jag innehåller många mycket förnuftiga synpunkter, och jag hoppas att jag i någon mån i våra diskussioner i trafikutskottet har kunnat bidra till de bra synpunkter som där kommer fram. Det är bara det att jag inte är övertygad om att det i och för sig hjälper att uttala alla dessa önskemål om hur vi vill ha trafikpolitiken, om vi inte, som jag sade förut, ändrar själva riktlinjerna för densamma. Det sägs ju i 1963 års beslut, såsom också har understrukits här, att det förutsätter att en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga kostnader kommer till stånd. Men själva förutsättningen för den tanken var väl att det skulle åstadkommas genom fri konkurrens, Det har dock visat sig att detta inte hållit streck, och nu försöker man göra ingripanden i dessa målsättningar genom olika planeringsåtgärder. Jag tror att man även inom de olika trafikföretagen har den uppfattningen att för att man skall få till stånd en ändrad trafikpolitik fordras det ett annat trafikbeslut. Jag kan citera ur den uppsats som jag tidigare hänvisade till rörande Fryksdalsbanan, där man intervjuat en byrådirektör vid SJ i Örebro som ”anger två huvudsakliga möjligheter att kunna bibehålla persontrafiken på Fryksdalsbanan: den ena möjligheten är att persontrafiken på banan börjar gå med vinst. Den andra möjligheten är att riksdagen fattar beslut om ändrad trafikpolitik.” Det tycks alltså vara uppfattningen bland ledande SJ-tjänstemän att detta är förutsättningen för att man skall kunna åstadkomma någonting annat. Sedan har det talats här om ensamhet. Eftersom folkpartiet har två representanter på sin reservation och jag är ensam skulle väl min ensamhet i så fall vara större. Men jag tröstar mig med att jag tror att jag har en stark opinion ute i landet bakom mig som anser att 1963 års trafikpolitiska beslut är felaktigt och att det behöver ändras. Den opinionen består inte av vilka som helst. Jag skulle kunna citera både tidningsreferat och uttalanden av vissa personer. Jag kan t.ex. tala om att i höstas hade Värmlands Folkblad — den socialdemokratiska länstidningen i Värmland — en artikel där det heter: ”Det viktiga är inte om SJ som enskilt företag går ihop, det viktiga är att man styr trafiken på både landsvägar och järnvägar på ett sådant sätt att samhällets totalkostnader blir rimliga och förhållandena i övrigt sådana att de kan försvaras.” Det finns många andra tidningar och även prominenta personer som har gjort liknande uttalanden,

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn sade att han har en stor opinion ute i landet bakom sig för ett upprivande av 1963 års beslut. Jag undrar om det då inte vore lämpligt, herr Magnusson, att fundera litet på hur den opinionen ser ut. Herr Magnusson brukar ju ofta tala om låglönegrupper. Tänk då litet på de människor som bor ute på landsbygden, i glesbygderna och vad de har för ställning i samhället. Vad har de för möjligheter att nå de järnvägar som herr Magnusson så livligt talade om? Det är ju helt andra trafikmedel som de flesta av de människorna är beroende av, och de skall göras så billiga och bekväma som möjligt! Jag förstår mycket väl att det inte ingår i herr Magnussons ideologi att säga ja till ett beslut som bygger på fri konkurrens och på den principen att varje transportgren skall bära sina egna kostnader och i vilket det dessutom sägs att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande transportförsörjning. Men i och med det är det ju inte sagt, herr Magnusson, att varje del av landet skall ha tillgång till järnväg om transportförsörjningen kan ordnas på bättre sätt!
Fru talman! Herr Mellqvist sade att de synpunkter som jag framförde var subjektiva, men det kan ju tänkas att även de synpunkter som herr 53 Mellqvist framförde var subjektiva, Det blir väl så när vi debatterar, Jag begärde emellertid ordet för att klarlägga en sak. Utskottets vice ordförande sade att vägkostnadsutredningens nye ordförande hade givit oss en tidtabell. Så är inte fallet. Han har sagt att man — enligt hans subjektiva uppfattning — om två år skulle kunna tillsätta en parlamentarisk utredning, men han kunde inte säga när vägkostnadsutredningen skulle kunna vara klar att lägga fram sitt slutbetänkande.
Fru talman! Herr Dahlgren frågade hur den opinion ser ut som jag åberopar att jag har bakom mig i detta fall. Jag angav litet av det i mitt inledningsanförande. Jag kan hänvisa till olika politiska, fackliga organisationer, hela socialdemokratiska partidistrikt, som jag sade, och till många fackliga förgrundsfigurer som har samma uppfattning som jag. Därför tycker jag faktiskt inte att man skall underskatta den opinionen. Sedan är det självklart att jag vill ha en tillfredsställande transportförsörjning i hela landet. Det har jag också sagt. Men jag tror mera på planering än på fri konkurrens, Det har ju också här visat sig att man genom fri konkurrens inte har nått det uttalade syftet. Det är alla dessa planeringsåtgärder som man nu efterlyser ett uttryck för.
Fru talman! Men det är ju ändå så, herr Magnusson, att det är tillämpningen av 1963 års beslut som inte har fungerat. Och jag har sagt detsamma som majoriteten i utskottet nu säger, att vi genom att ge dessa direktiv till trafikpolitiska delegationen skall bringa besluten i praktisk tillämpning.

Fru talman! Även om det vore värdefullt att också en representant för regeringen något närmare underströk värdet av utskottsmajoritetens betänkande, har det så entydigt gjorts av herrar Mellqvist, Dahlgren och Brundin att jag inte anser det vara nödvändigt att därutöver tillägga något.

dag.

Men så började "Den statliga trafikherr Gustafson att dra ifrån. Jag hann själv inte med i subtraktionen, men politiken m.m. den ena avdragsposten följde på den andra, och frågan är om han inte vid ett tillfälle rent av stod på minus, Jag fick den känslan att herr Gustafson med sitt räkneexempel närmast var ute efter att inom loppet av ett par minuter söka tillfredsställa alla i trafikarbetet inblandade parter. Det kan tyckas vara en överloppsgärning att i detalj granska folkpartiets reservationer, eftersom de inte accepterats av något annat partis representant i utskottet. Men om jag ändå säger något om dem, så beror det på den dubbeltydighet som dessa reservationer andas. I reservationen 1 gör utskottets folkpartister gällande att vägkostnadsutredningen ännu efter mer än fem års arbete inte kunnat redovisa resultatet av sitt arbete; reservanterna finner det angeläget att utredningsarbetet påskyndas. Man får det bestämda intrycket att folkpartiet lägger mycket stor vikt vid vägkostnadsutredningens överväganden, Om man vill bedöma folkpartiets agerande är det nyttigt att göra en kort historisk tillbakablick.

I linje med detta fick bilskatteutredningen parlamentarisk representation, medan vägkostnadsutredningen utformades som en expertkommitté, vars förslag senare skulle vidarebearbetas av en parlamentariskt sammansatt utredning. Trots att arbetsuppgifterna alltså var delvis olika var det redan från början avsikten att de båda utredningarna skulle ha ett nära samarbete. För att säkra detta nära samarbete erhöll utredningarna gemensam ordförande, gemensamt sekretariat och till stor del gemensam expertkrets. Bilskatteutredningen lade som bekant hösten 1969 fram ett betänkande — Fordonsbeskattningen — med förslag till en successiv omläggning av skatterna för alla fordon med en totalvikt om tre ton och däröver. Förslaget innebar en skattesänkning för fordon i mellanklasserna och en höjning för de tyngre fordonen och avsågs bli genomfört i fem etapper, med den första etappen den 1 januari 1971 och den sista etappen den 1 januari 1979. Betänkandet lades med vissa mindre justeringar till grund för den proposition nr 138 år 1970 som i fjol höst godtogs av riksdagen. I presentationen av bilskatteutredningens betänkande framhöll utredningens ordförande, som alltså också var ordförande i vägkostnadsutredningen, att betänkandet var ett resultat av båda utredningarnas gemensamma arbete.

Av någon anledning blev detta inte fallet.

Det kan vara värt att nämna några ord om de skäl som åberopades den gången: 1. Man borde avvakta vägkostnadsutredningens arbete. Med hänsyn till vad vägkostnadsutredningen själv uttalade om bilskatteutredningens förslag var det argumentet utan tyngd. 2. Man borde avvakta ställningstagandet till bilskatteutredningens förslag om kilometerbeskattning. Kilometerbeskattning är en teknik för uttag av skatt och saknar helt betydelse för beräkning av kostnadsansvaret. Det var inget argument som höll. 3. Bilskatteutredningens kalkyler var osäkra. Detta är väl i och för sig sant men utredningen hade av samma skäl föreslagit så små ändringar att de helt säkert låg i underkant. Vägkostnadsutredningen tvekade ju inte heller att ställa sig bakom förslagen. I folkpartireservationen nr 1 uttalas ett beklagande över att vägkostnadsutredningen ”ännu efter mer än fem års arbete inte kunnat redovisa resultatet av sitt arbete”. Mot bakgrunden av hur bilskatteutredningens tidigare nämnda betänkande presenterades, av vad vägkostnadsutredningen anförde i sitt remissyttrande och av de upplysningar som trafikutskottet fått vid beredningen av de motioner som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande måste ett sådant uttalande ha gjorts mot bättre vetande. Sanningen om vägkostnadsutredningen, bilskatteutredningen och kostnadsansvarighetsprincipen är att det beslut som riksdagen tog i fjol, mot folkpartiets reservation, bygger på ett förslag som båda utredningarna står bakom. Beslutet är ett reformprogram på kostnadsansvarighetsprincipens grund. Att genomföra detta program är den första uppgiften om man vill genomföra kostnadsansvarighetsprincipen. Det går dessutom mycket bra att påskynda programmet genom att, om man så vill, ta en etapp varje år i stället för vartannat år eller genom att slå ihop två etapper. För dem som vill påskynda förverkligandet av kostnadsansvarighetsprincipen finns här en bra grund att arbeta ifrån i avvaktan på ytterligare förslag från vägkostnadsutredningen. Det enda som fattas är i så fall förslag. I reservationen yrkar folkpartirepresentanterna att en tidplan skall fastställas för vägkostnadsutredningen. Det har tidigare kommenterats här. Detta kan förefalla som ett effektivt medel att påskynda utredningsarbetet. Nu är emellertid vägkostnadsutredningens uppgifter av ganska speciellt slag. Det är inte fråga om endast ett omfattande datainsamlande utan även i mycket hög grad om utformningen av en ekonomisk teori för hanterandet av alla dessa data. Utformningen av ekonomisk teori måste ske genom tänkande, och tänkande kan tyvärr inte påskyndas eller effektiviseras genom riksdagsskrivelser till Kungl. Maj:t. Inte heller kan vi få en uppsnabbning av arbetet genom ökning av personalstyrkan. Det Nr 85 finns nämligen inte obegränsad tillgång till så kvalificerade ekonomer och Torsdagen den tekniker som behövs i vägkostnadsutredningens arbete. De få som finns 13 maj 1971 tillgängliga arbetar redan för utredningen. Man kan lita på att utredningg= — — —-. arbetet bedrivs så snabbt som det över huvud är möjligt. Den statliga trafik När herr Gustafson i Göteborg i sitt första anförande eller i en replik = Politiken m.m. litet ironiskt konstaterade att vägkostnadsutredningen hittills inte ens har haft styrfart, är det naturligtvis i och för sig ett anmärkningsvärt uttalande, eftersom det är helt fel. Men dessutom är det givetvis också något av en ganska besvärande anklagelse mot de människor som sedan flera år tillbaka har presenterat ett omfattande insamlat material. Herr Gustafson knyter samman hela utredningens arbetsformer med bristen på en sekreterare. Sanningen är ju den att en rad experter arbetar på heltid, många gånger var och en på sitt område, för att samla in data och material i övrigt. Det gör herr Gustafson till att ingenting kan komma fram, därför att man har saknat en sekreterare. På en lägre nivå kan man antagligen inte diskutera dessa frågor när man på detta sätt med direkt osanna uppgifter försöker göra gällande att det skulle föreligga slentrian i detta oerhört viktiga arbete. Sedan vill jag säga några ord om reservationen 2, också den avgiven av folkpartirepresentanter.

Däremot kan det, som utskottets majoritet framhållit, finnas skäl för en viss samordning av utredningsarbetet, en samordning som bör vara naturlig för den trafikpolitiska delegationen, Redan i direktiven till vägkostnadsutredningen uttalas att dess förslag skall vidarebearbetas av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Att, som reservanterna från folkpartiet föreslår och som herr Gustafson här pläderar för, tillkalla denna kommitté redan nu skulle vara ett allvarligt missgrepp. Det finns nämligen ännu inga arbetsuppgifter för en sådan utredning. Enligt vad vägkostnadsutredningens ordförande klarlagt är utredningens samlade bedömning av kostnadsansvarighetsprincipens totala omfattning och faktiska innebörd i alla olika avseenden ännu inte klar. Först när denna samlade bedömning föreligger finns en grund för de politiska överväganden som är den parlamentariskt sammansatta utredningens huvuduppgift. Att göra sådana överväganden i fråga om de delresultat som vägkostnadsutredningen preliminärt har kommit fram till innebär att man försvårar den totallösning som vi måste eftersträva. Låt mig bara slutligen svara på herr Gustafsons direkta fråga angående bussbidragsutredningen, Det är signalerat att bussbidragsutredningen skall framlägga sitt betänkande någon gång kring årsskiftet. Jag förutsätter att det sedan kommer att i vanlig ordning remissbehandlas, och vad ankommer på Kungl. Maj:t kommer ingen tid att förspillas i onödan för att vi skall kunna lägga fram ett förslag för riksdagen.

Fru talman! Är man inom kommunikationsdepartementet så orolig för folkpartiets förslag, att kommunikationsministern här stiger upp och anklagar oss för att komma med osanna uppgifter, för att tala mot bättre vetande och för att medvetet föra debatten på låg nivå? Jag får säga att jag är utomordentligt förvånad över att landets kommunikationsminister väljer det sättet att debattera. Kommunikationsministern tyckte det var mycket egendomligt att jag hade börjat mitt anförande med att göra en analys av bilskatterna och vägkostnaderna. Jag gjorde det med anledning av att det på ”Transport 71” hade uppstått en verkligt seriös debatt om vägkostnadsansvaret — det hade kommit fram rakt motsatta uppgifter. Jag har låtit riksdagens upplysningstjänst granska uppgifterna, och jag framlade dem här därför att jag tyckte det kunde vara värdefullt i en saklig debatt — jag förutsatte att det var en sådan som kommunikationsministern ville ha. Kommunikationsministern säger att det inte finns någon konsekvens i ställningstagandet, därför att folkpartiet reserverade sig mot ett bilskatteförslag — man fick nästan uppfattningen att vi var ensamma. Nu var det emellertid inte så, utan också centerpartiet och moderaterna fanns med på den reservationen, även om kommunikationsministern i dagens läge finkänsligt nog undvek att tala om det. Jag skall inte gå närmare in på den saken, men jag kan säga så mycket, att just detta att man vill vänta på vägkostnadsutredningens resultat var ett motiv för att vägkostnadsutredningen borde påskynda sitt arbete. Jag har i många olika sammanhang sagt att de som sitter i vägkostnadsutredningen är utomordentligt kunniga och duktiga personer, men de har också många andra uppgifter, och det är fullständigt klart att man i expertkretsar utanför den här kammarens väggar tycker att utredningen har tagit för lång tid. Jag citerade vad en näringslivsrepresentant i just den trafikpolitiska delegation som kommunikationsministern tillmäter så stor vikt har sagt: Vi har fått vänta i evigheter på den här utredningen. Herr kommunikationsminister, jag vill föra en allvarlig diskussion, och jag tror det vore bra om vi kunde återgå till det i stället för att få höra beskyllningar om att tala mot bättre vetande.

Fru talman! Det är självklart att folkpartiet, och i detta fall herr Gustafson i Göteborg såsom företrädare för folkpartiet, borde förklara sitt agerande i de här frågorna under de senaste två åren. Det vore nyttigt för riksdagen att få en förklaring, gärna i efterhand, till hur man kan agera, rösta och argumentera på det sätt man har gjort i den här kopplingen bilskatteutredningen-vägkostnadsutredningen. Det finns såvitt jag förstår ingen utanför folkpartiets krets som fattar innebörden, men någon djupare innebörd måste väl ändå finnas, Vi har inte klarat ut vad som kan ligga bakom detta. Här har herr Gustafson chansen att inför riksdagen tala om hur man kan hoppa på detta sätt från tuva till tuva, beroende — höll jag på att säga — på väder och vind, men i varje fall beroende på i vilket sammanhang frågorna diskuteras. Det finns väl knappast anledning att mot bakgrunden av att jag har sagt detta påstå att jag på något vis skulle anklaga folkpartiet för Nr 85 någonting märkligt. Det är egentligen bara fråga om att föra en seriös Torsdagen den riksdagsdebatt om en viktig fråga, och trafikfrågorna är så viktiga att det = 13 maj 1971 inte ens när det gäller reservationer får föreligga någon oklarhet för de "Den statliga trafikövriga ledmöterna i kammaren om vad som menas. Sedan kan man ju ha politiken m.m. delade uppfattningar i sakfrågan. Det bästa vore alltså en enkel förklaring från herr Gustafson i Göteborg om hur man kunde göra den här kopplingen mellan röstningen om bilskatteutredningens förslag och sitt agerande beträffande vägkostnadsutredningen. Då hjälper det ju inte med att här stå och säga att jag glömde centerpartiet och moderata samlingspartiet. De har ju inte agerat på detta sätt i dag, fört den här diskussionen och haft sådana reservationer som folkpartiet. Inte ens det har herr Gustafson i Göteborg upptäckt. Det är ju folkpartiet som står för reservationen. Om herr Gustafson menar att det rör sig om ett försök från min sida att föra en osaklig debatt bör han snarast gå in i sin studerkammare och fundera på innebörden i det. Jag är ute efter, och det är jag skyldig till liksom alla andra i denna kammare, att försöka föra en saklig trafikpolitisk debatt. Det har hittills i dag inte lyckats med herr Gustafson i Göteborg som företrädare för folkpartiet. Det har däremot lyckats med andra partier, om jag nu bortser från vänsterpartiet kommunisterna som ju också har reserverat sig. Folkpartiet vinglar omkring med uppfattningar precis hur som helst och hur ofta som helst. Sluta upp med det och ta i stället en ståndpunkt, gärna mot regeringen och alla andra partier! Men stå för den ståndpunkten. Respekten för både herr Gustafson och folkpartiet skulle öka om så skedde,
Fru talman! Ena stunden anklagas vi för att ta ställning mot regeringen och för att vara ensamma och nästa stund uppmanas vi av kommunikationsministern att ta en ståndpunkt mot regeringen och stå för den. Ja, det är just det vi har gjort i det här fallet. Nu säger kommunikationsministern att jag har en chans att förklara för riksdagen, Det har jag; det är min sista replik, så jag kan inte komma tillbaka sedan.

Ja, det var svaret, herr kommunikationsminister,

Fru talman! Två med varandra nära lierade utredningar, som båda har begåvats med samma ordförande, arbetar samtidigt. Den ena utredningen lägger vid en viss tidpunkt fram ett förslag, som syftar till att under tiden som den andra utredningen arbetar något hjälpa upp den dagsaktuella situationen. Ett parti, som klart uttalat sitt stora intresse för att den mer långsiktiga utredningen lägger fram sitt förslag så att man får studera det, röstar emot ett förslag i ett delbetänkande från den så att säga kortsiktiga 59 utredningen, trots att detta förslag ligger i linje med det långsiktiga arbetet. Jag kan inte finna någon logik i detta. Om man dessutom i nästa andetag skriver och agerar på ett sätt som framhåller önskvärdheten av att den långsiktiga utredningen snabbas upp, kan jag inte — jag vidhåller det, herr Gustafson — finna någon som helst logik i detta. Jo, logiken måste vara att folkpartiet såg det som nödvändigt att bilskatteutredningens förslag lades åt sidan, ty det var ett förslag som naturligtvis skulle drabba vissa människor, och man ville se till att om möjligt inte komma i konflikt med dem, Det kunde ju ge både kortsiktiga och långsiktiga politiska vinster. Under tiden kan man skylla på den under en längre tid arbetande utredningen och efterlysa dess resultat. Men, herr Gustafson, inte är det här politik på någon vidare hög nivå.

Fru talman! Av den debatt som hittills förts skulle man kanske kunna tro att vi har en för landets olika delar tillfredsställande transportförsörjning. Hittills har huvudintresset kretsat kring vägkostnadsutredningen, och eftersom herr Gustafson i Göteborg inte har någon replikrätt, kunde det vara intressant att få veta om man inte även från departementets sida borde vara intresserad av att påskynda utredningen. Kommunikationsministern talade ju om att den måste vara mycket långsiktig, men det är angeläget att denna utredning slutföres mycket snabbt så att resultatet kan bindas ihop med andra pågående utredningar. Vi kommer inte heller ifrån att vi har en allt livligare debatt om trafikpolitiken. Debatten är kanske starkare nu än någonsin, trots att vi redan 1963 fattade det trafikpolitiska beslutet och kompletterade det med vissa preciseringar 1969, då vi fick en klarare bindning till den statliga regionalpolitiken. Vidare har vi fått ett transportstöd, låt vara att det fungerar bara i begränsad omfattning. Människorna i våra större befolkningscentra klagar över en besvärande köbildning på gator och vägar och även över hälsofarlig luftförorening genom den täta biltrafiken. Bor man på större avstånd från landets centrala delar upplevs resekostnaderna som alltför höga även i förhållande till levnadsstandarden. På riktigt stora avstånd — som uppe i de nordligare delarna av landet — leder långsamma och otillräckliga förbindelser till en känsla av isolering, något som samtidigt kan minska intresset för att bosätta sig i dessa orter.

Det här skådespelet är återkommande år efter år. Men i år får man minnas tillbaka ända till 1949 års särskilt svåra tjällossningar för att få en jämförelse. Det kan inte vara tillfredsställande att vägverkets människor, som syns till höger på bilden, skall vara med och plocka upp bilarna ur lergropar, I dagens tidning har jag sett ytterligare uppgifter om hur vägförhållandena är där uppe. Man kan väl säga att spåren utmed vägarna förskräcker, Ändå har kommunikationsminister efter kommunikationsminister inbjudits att besöka våra trakter utan att vi har fått några påfallande resultat. Vissa huvudvägar har dock förbättrats, naturligt nog. Dåvarande kommunikationsministern Palme har åtminstone efterlämnat ett bevingat omdöme om de här vägarna: ”Det guppar läskigt”, sade han, när han åkte på dem. Vår nuvarande kommunikationsminister Norling kunde på sin resa den 1 maj i år konstatera E 4:ans dåliga standard i norra länsdelen. Det är också förvånande att påbörjade viktiga vägprojekt inte fullföljs. Vi kan ta E75 som närmast bör bedömas som ett skandalfall på en sträcka i västra Medelpad mellan Stöde och Fränsta. Man har plötsligt avbrutit utbyggnaden av denna viktiga vägled och det finns bara en smal svårframkomlig vägstump med stenar och sådant runt vägen, som egentligen är förfulande av landskapsbilden. Det här anförda må vara nog för att visa det berättigade i kritiken som riktas mot 1963 års trafikpolitiska beslut och uppföljningen av det. Herr Gustafson i Göteborg har i sitt anförande tolkat kritiken så att den inte vänder sig mot principerna utan mot tillämpningen. Jag instämmer i det. Jag tycker det vore klokt av kammaren att ta fasta på att det inte är principerna som vi vill riva upp utan vi vill genomföra tillämpningen av dem, I ett par motioner upprepas krav från tidigare riksdagar om utredning och förslag beträffande genomgående taxeberäkning vid kombinerad resa med exempelvis postbuss och tåg. Det är ju ett rimligt krav.

Som exempel kan jag nämna sträckan Älvsbyn—Piteå. Helt nyligen — jag tror det var för någon vecka sedan — aviserades genom pressen ett samgående mellan SJ och ett privat bussföretag beträffande persontrafik från Umeå till Stockholm där transporten på sträckan Umeå—Sundsvall skall ske med detta privata bussföretag. Någon uppgift om taxeringsförfarandet har ännu inte lämnats till expeditionerna, men sannolikt blir det någon form av samtaxering. Det borde alltså kunna ske en genomgående samtaxering över hela landet, där man kan samordna trafiken mellan buss och järnväg. Jag tror detta behov upplevs mycket starkt på vissa mellansvenska områden. För resenärerna vore det också en framgång om åtminstone tidtabellerna samordnades med olika färdmedel. Därigenom undviks ju långa väntetider. Vi reservanter anser därför att en utredning på detta område är nödvändig. Fru talman! Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation 3. Herr Gustafson har också redogjort för folkpartiets syn på den framtida kollektiva persontrafikens utveckling, vilken inte har berörts hittills under debatten, och framfört behovet av ett samlat forskningsoch utvecklingsarbete på detta område. Vi har ansett att det kan utföras inom ett särskilt utvecklingsbolag på det sätt som föreslås i reservation nr 4, Onekligen kommer behovet av snabba persontransporter att stiga mycket snabbt. En ökad satsning på kollektivtrafiken på de större avstånden går mycket väl ihop med en aktiv regionalpolitik. Snabbtåg för SJ skulle öka företagets konkurrenskraft på avstånd upp till 600 km.

Flyget kommer att ta över en större del av persontrafiken på Norrland — det är min och fleras uppfattning. Tillgång till goda flygplatser blir ett alltmer vägande lokaliseringsargument för handel och industri. Detsamma gäller turistnäringen. Företagens utvecklingsstaber och marknadsföringsoch servicepersonal måste vara snabbt och lätt rörliga. Vi anser därför att stora lokaliseringspolitiska effekter skulle uppnås genom en medveten satsning på goda inrikesoch allmänflygplatser. De borde fördelas inte bara mellan Norrlands kuststäder utan även i inlandet, varifrån trafikförsörjningen då skulle ordnas genom matarflyg. För att göra det ekonomiskt försvarbart med flygtrafik på orter och regioner med mindre trafikunderlag än som fordras för konventionell linjetrafik krävs att en lämplig flygplanstyp utvecklas. Sådana flygplan bör vara byggda för särskilt korta startsträckor, då man därigenom kan bygga billigare flygplatser, och ha låg bullernivå, eftersom de genom en sådan åtgärd skulle kunna utnyttjas nära tätorterna, Ett utbyggt flygnät skulle tidsmässigt krympa avstånden i vårt långa land ytterligare. Det illustreras av den bild jag nu visar på TV-skärmen, där man ser att det längsta avståndet till Stockholm flygtidsmässigt skulle kunna vara två timmar. Hela denna utveckling inom persontrafiken måste naturligtvis även den läggas in i den totalsyn på trafikpolitikens utformning som herr Gustafson talade om. Vid taxesättningen får inte bara företagsekonomiska krav ligga till grund för bedömningen. Även regionala, sociala och samhällsekonomiska hänsyn måste vägas in. Av vad man kunnat förstå håller något på att ske inom kommunikationsdepartementet när det gäller regional utjämning av persontaxorna, Uttalanden har gjorts i den riktningen, och jag skulle därför vilja ställa följande fråga till kommunikationsministern: När kommer det utredningsresultatet att presenteras? Jag har nu något ytterligare utvecklat herr Gustafsons argumentation för vår reservation nr 4 och ber att få instämma i hans yrkande om bifall till denna. I övrigt yrkar jag naturligtvis, inte minst efter den debatt som hittills har förts, även bifall till reservationerna 1 och 2 a.
Fru talman! Vi är några centerpartister som har motionerat om att SJ Nr 85 skulle få i uppdrag att vidta en del försök att med hjälp av en Torsdagen den kombination av sänkta taxor och ökad turtäthet dra till sig en del trafik 13 maj 1971 som för närvarande håller till på landsvägarna. Vi har då i första hand "Den statliga trafiktänkt på resorna till och från arbetet, som nu i mycket stor omfattning Hdken mm sker med egen bil, inte minst i storstadsområdena, och där ställer till PORNKER IN AE mycket ohägn. Utskottet har i sin i stort sett mycket positiva skrivning yrkat avslag på motionen under hänvisning till att SJ redan sedan länge bedriver försök att med ändrad taxesättning dra till sig trafik, Det är i och för sig riktigt, men det är ändå en betydelsefull skillnad mellan de försök som SJ hittills har bedrivit och dem vi förordar. SJ har nämligen hittills med sina försök med olika taxesättningar närmast syftat till att öka trafikunderlaget på sådana tåg som går under de s.k. trafiksvackorna, alltså tåg mitt på dagen, tåg mitt i veckan osv. Man har i och för sig inte nått så dåliga resultat. Jag har framför mig en uppgift om resultatet av ett försök i Mälardalen. Där konstateras att SJ-biljetter för halva priset har lett till att resefrekvensen har fördubblats. Å andra sidan säger SJ att man inte fått någon totalt ökad intäkt, och därför anser SJ att försöket inte skall fortsättas, då man inte nått det resultat som eftersträvades. Jag anser — och det har påtalats tidigare — att SJ gör sin bedömning helt med utgångspunkt i strikt företagsekonomiska synpunkter. Jag anser inte att det är fel eller att det på något sätt skulle strida mot 1963 års trafikbeslut, men jag anser att när man skall dra konsekvensen av ett resultat av ett försök får man inte inskränka sig till att se effekterna enbart ur SJ:s synpunkt. Det är vad som nu sker, men man måste också väga in konsekvenserna för samhället, om man skall få en vettig bedömning. Jag kan som exempel nämna att det finns ett par fall som jag känner mycket väl till, där SJ har förordat en viss rationalisering och framhävt att med den uppnås den och den vinsten — förhållandevis blygsamma vinster i de fallen — och så har SJ så småningom fått tillstånd att lägga ner bandelen. Men den som ser närmare på resultatet finner att postverket för att upprätthålla en hygglig service i samma område har vållats kostnadsökningar av i stort sett samma storleksordning som vad SJ har inbesparat på nedläggningen. Om hänsyn sedan också tas till konsekvenserna för övriga trafikanter, så tycker jag nog att det är uppenbart att de s.k. rationaliseringsvinsterna för SJ i vart fall inte har lett till några samhällsekonomiska vinster. När man skall bedöma konsekvensen av sådana här saker, får man enligt vår mening inte bara lägga in utfallet för SJ, utan man måste också ta hänsyn till fördelar i form av minskad import av drivmedel till bilarna, minskad trängsel på vägarna, minskat antal olyckor.

Men vad gör nu SJ i området? Ja, vi skulle väl litet till mans ha väntat oss att SJ med öppna armar tagit emot den positiva inställningen från allmänheten och i sin tur gjort allt vad man kunnat för att svara upp mot de förväntningar som fryksdalingarna har anledning att ställa. Men så är inte fallet. SJ anordnar i stället busstrafik på den parallellt med järnvägen löpande landsvägen på ett sådant sätt och med sådana tidtabeller att denna trafik direkt konkurrerar med järnvägen om det svaga trafikunderlag som finns. Låt mig ge några exempel på hur de tidtabeller som gäller i dag är utformade, Jag tänker då på tiden måndag-fredag, som är de dagar då man i regel reser mest, i vart fall då det gäller arbetsresor. Varje sådan dag måndag-fredag finns det i dag bara tre tågförbindelser i vardera riktningen, medan det däremot finns fyra bussförbindelser, om du vill åka mellan Sunne och Karlstad. Om du bor i Sunne och vill ta tåget för att åka till Karlstad, kan du inte åka förrän kl. 9.05 på morgonen, men bussar erbjuder möjlighet att åka dels kl. 6.25 och dels kl. 8.45. Kan någon förklara varför man skall ha både en buss kl, 8.45 och ett tåg kl. 9.05 ur trafikpolitisk synpunkt? Det måste leda till att man får en synnerligen dålig beläggning, och risken är framför allt att tåget kl. 9.05 blir dåligt utnyttjat. Hur ser det ut i andra riktningen? Den som vill komma till Sunne kan inte komma dit förrän kl. 12.04 på dagen om han åker tåg, men om han däremot vill skaka runt på landsvägen och åka buss, då kan han komma dit redan kl. 8.20 och sedan kl. 11.10, Det finns alltså på morgonen två avgående bussförbindelser och två ankommande bussförbindelser innan man har möjlighet att utnyttja tåg för sina resor till och från orten i fråga. Är detta en vettig trafikpolitik?

Jag har därför tagit med en liten tabell för att belysa vad det är fråga om för trafik. Den markerade raden anger vilken trafikvolym vi hade på sträckan Lerum—Göteborg 1969. Lerum ligger ungefär mitt emellan Alingsås och Göteborg, det är en sträcka på ungefär 2 mil. På dessa 20 kilometer fanns 1969 409 000 resenärer på järnvägen. Men, menar SJ, de kan åka buss. Det är dess strävan att bli av med denna belastning. De skall ut på vägarna och trängas med den övriga trafiken. Trots att man genom olika tidtabellsarrangemang redan försökt pressa ut folk från järnvägen minskade järnvägstrafiken mellan 1968 och 1969 inte med mer än knappa 6 procent. Det beror naturligtvis i sin tur på att det fortfarande är mycket hyggliga förbindelser på järnvägen mellan Lerum och Göteborg. Men vi är mycket förskräckta över SJ:s resonemang. Samma sak gäller Götaälvdalen. Där resonerar man så här: Folk skall inte använda tåget för kollektivtrafiken. Nej, de skall ut i bussarna, som är så smidiga och trevliga. Men detta innebär med utgångspunkt i dessa siffror att vi driver ut i runt tal 1 200—1 300 resor per dag från järnvägen till den hårt belastade landsvägen Lerum—Göteborg. Nu kan man fråga: Kommer alla att åka buss? Nej, det kommer de inte att göra.

Åtminstone vi inom centerpartiet anser att där vi har möjlighet att utnyttja SJ:s spår för kollektiv transport av resenärer fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen skall detta göras så långt det är möjligt för att minska belastningen på våra vägar. Detta är alltså det primära syftet med vår motion. Med hänsyn till att utskottets skrivning i sak dock är mycket positiv avstår jag från att yrka bifall till motionen, Men jag hoppas givetvis att den trafikpolitiska delegationen, som nu har fått nya uppgifter och som även skall få en ny sammansättning, med förtur skall ta upp dessa frågor till prövning.

Fru talman! 1969 gav kommunikationsdepartementet ut en stencilerad utredning, betitlad Fysisk riksplanering. Jag skall be att få citera början på det avsnitt som berör trafikpolitiken: ”Trafikoch transportmöjligheter är primärfaktorer för samhällets funktion och utveckling — i många fall av dimensionerande karaktär.

Det innebär att samhällets utveckling kan bli nedåtgående, stillastående eller expanderande, beroen de på hur trafiken utformas för det aktuella samhället. I 1963 års beslut regleras trafikförhållandena här i landet — det är så välkänt och citerat här att det inte finns någon anledning för mig att upprepa vad det går ut på. Det finns de som har sagt att vi bör ompröva beslutet. Jag tillhör inte dem som har den uppfattningen, utan jag tror att det mera gäller att se till att få en riktig uppföljning av de principer som då fastställdes. Det blev aldrig den konkurrens på lika villkor som avsikten var från början. Här har också nämnts att flera utredningar arbetar — vägkostnadsutredningen och bussbidragsutredningen, för att nämna ett par. Beslut kan givetvis inte fattas förrän dessa utredningar blir klara. I trafikutskottets betänkande nr 1 i år angående bussbidragsutredningen förutsätter man att förslag i anledning av den utredningen skall läggas fram 1972. Detta överensstämmer med de yrkanden som vi har i motionen 949. Däremot dröjer vägkostnadsutredningen ännu ganska länge. Vi är medvetna om att det är fråga om en komplicerad utredning, men läget är ändå bekymmersamt eftersom beslut knappast kan fattas förrän även denna utredning är färdig. Måhända kan man få fram delförslag och fatta vissa delbeslut men inte ett definitivt beslut. Vi vet att statens järnvägar befinner sig i en besvärlig situation med hänsyn till 1963 års trafikbeslut och följderna av detta, SJ tvingas genom detta beslut att få ekonomisk balans i sin verksamhet och måste av den anledningen också lägga ned järnvägar och busslinjer som inte är tillräckligt bärkraftiga. Märk väl att det är riksdagen som har fattat det beslut som ligger bakom SJs agerande! Här skall man inte komma och säga att det är SJ:s fel, utan det är riksdagen som ytterst har ansvaret för den trafikpolitiska situation som föreligger. I varje fall bör det gälla för de riksdagsledamöter som 1963 höll till på Helgeandsholmen. Det får emellertid enligt vår uppfattning inte gå så långt att statens järnvägar, när vi får ett underlag för att fatta det beslut som så småningom skall komma, redan har lagt ned mycket stora delar av sina järnvägar och busslinjer. Detta skulle bli oerhört svårt att reparera. Vi vill ta fasta på utskottets yttrande på s. 9 i betänkande nr 6, där det sägs att utredningsoch utvecklingsinsatser krävs och att detta arbete enligt utskottets mening bör intensifieras. Jag skulle emellertid till utskottets talesman vilja ställa frågan: Hur avser man att intensifiera detta arbete? Kommunikationsministern har nämnt vissa saker, men det skulle ändå vara intressant att få höra ytterligare synpunkter. Utskottet har också sagt att det skall iakttas stor försiktighet vid nedläggning av järnvägar och busslinjer. Det är väl ovisst hur detta i så fall skall regleras, Åtminstone i mina hemtrakter finns det järnvägar som är hotade — linjerna Nässjö-Nybro—Kalmar och Växjö—Hultsfred, för att ta ett par exempel — och dessutom ett stort antal busslinjer.

Arbetsmarknadspolitiska och allmänna näringspolitiska målsätt ningar skall beaktas. Det där låter mycket bra, men det skulle ha varit bättre om utskottet hade talat om hur det här skall tillgå. Den frågan vill jag också gärna ställa till utskottets vice ordförande, Vi vet att redan nästa år kommer det med ledning av Länsprogram 1971 att framläggas ett regionalpolitiskt program för riksdagen. Detta måste på något sätt synkroniseras med trafikpolitiken — en trafikpolitik som vi i dag inte kan fatta de grundläggande besluten om, beroende på de utredningar som för närvarande dröjer. Då undrar jag, som sagt, hur man rimligen skall kunna redan nästa år få in de värderingar som är nödvändiga att lägga in för att åstadkomma en sammankoppling mellan regionalpolitik och trafikpolitik. I sydöstra Sverige har vi, som jag tidigare nämnt, haft problem. Vi kan ingalunda vara till freds med den totala trafikkapacitet som vi för närvarande har där och inte heller med den planering som nu föreligger. Jag skall peka på exempelvis att i nord—sydgående riktning har man för Västkusten en stambana och planerar en motorväg. Mitt i landet finns det en stambana och man planerar en motorväg. På ostkusten från Karlskrona upp till Östergötland — Linköping eller Norrköping eller vad det skall bli — finns varken stambana eller motorväg planerad. Det är självklart att vi betraktar det här som en diskriminering i förhållande till andra delar av riket. Jag vill i det sammanhanget också påpeka att inom den region som jag här nämnt — längs riks-15 från Norrköping ned till Malmö — bor precis lika många människor som från Norrköping mitt igenom landet ned till Malmö: ungefär en halv miljon människor i båda fallen, Då frågar jag: Vad är det som gör att man på ostkusten inte skall ha vare sig järnväg eller motorväg? Det är för oss högst otillfredsställande, och vi anser att det är en orimlig fördelning av de totala trafikresurserna, Därtill skall läggas att exempelvis för Kalmar läns vidkommande under de senaste åren har nedlagts närmare 50 mil järnväg, visserligen smalspåriga järnvägsdelar i vissa fall men ändå på sitt sätt viktiga trafikleder. Som ersättning för dessa nedlagda järnvägar fick man busstrafik. Nu efter några år kräver statens järnvägar att respektive kommuner skall betala för de busslinjer som inte är bärkraftiga — i annat fall kommer dessa linjer att läggas ned. I ultimativ form håller man auktion med kommun efter kommun, Det skulle för vår del innebära att vi i den sydöstra regionen snart skulle vara utan både järnvägar och busslinjer. Vi kan heller inte tillåta det system som statens järnvägar här har lagt upp — att man liksom plockar russinen ur kakan och vill behålla de bra linjerna, medan kommunerna skall få betala de dåliga linjerna, Det är en omöjlig uppläggning enligt vår uppfattning, Man får kanske ta upp hela koncessionsförfarandet till prövning. Om kommunerna skall ha den dåliga trafiken, bör de ju rimligtvis också ha den bra trafiken för att kunna få det hela att på något sätt gå ihop.

Vi är kanske inte helt överens i fråga om vägmedlens fördelning över landet i övrigt. Den koncentration som har gjorts till storstadsregionerna i Vägplan 70 kan mycket väl diskuteras och är enligt vår uppfattning kanske inte helt lyckad. Under alla förhållanden måste ju sekundärvägarna ute i landet tillmätas stor betydelse, speciellt för de tunga godsoch skogstransporterna, I vår region exempelvis, som saknar järnväg, måste vi få fram trafiken per väg. Dessutom har lastbilstrafiken den storleksordningen att även sekundärvägarna måste kunna bära denna trafik. Många skäl talar för att man skall föra över trafik till de kollektiva trafikmedlen. Många skäl talar också för en överföring av trafik från väg till järnväg. Jag kan livligt instämma i vad herr Torwald nyss sade beträffande busstrafiken, Statens järnvägars agerande i detta sammanhang innebär att man går en helt annan väg. Man överför i stället persontrafik från järnväg till väg, och det måste vara en mycket diskutabel åtgärd. Vinsten med detta är enligt min uppfattning mycket tvivelaktig och bör utredas ingående innan man fortsätter med en sådan överföring. Man har järnvägen liggande, och såvitt jag kan förstå måste det ändå vara minst lika billigt samhällsekonomiskt att föra fram transporten per järnväg. I vår motion 949 har vi också yrkat att länsstyrelserna/planeringsråden alltid skall höras och ges tillfälle att yttra sig om nedläggningsfrågor av olika slag. Utskottet hänvisar till tidigare riksdagsbeslut om att länsstyrelserna skall ges möjlighet att påverka bl.a. trafikplaneringen. Det är min förhoppning att både statens järnvägar och departementet tillser att så blir fallet och att länsstyrelserna kontaktas före — märk väl före — berörda kommuner. Eftersom länsstyrelsen har en samordnande uppgift måste detta vara den riktiga vägen. Ett annat önskemål från i varje fall min sida, som jag skulle vilja framföra till kommunikationsministern, är att vi får ett lekmannainflytande i de planeringsområden som vägverket har byggt upp här i landet. Vi har nu fått en mellannivå där en stor del av vägplaneringen utföres men där lekmannainflytande i dag saknas. Tidigare hade vi vägnämnderna, där det fanns lekmannainflytande, men vi saknar det helt i dessa planeringsområden, och det betraktar jag som felaktigt. Det är bra med specialister, men det är tveksamt om de skall sitta och fatta besluten. I flera motioner har begärts nya utredningar, och jag måste för min del säga att jag betraktar detta som felaktigt. Jag har den uppfattningen, att skulle vi tillsätta ytterligare utredningar skulle det förmodligen innebära att det dröjer ytterligare några år innan vi kan fatta det beslut som det är så nödvändigt och önskvärt att vi snabbt fattar. Jag anser därför att man snabbt bör söka få fram de pågående utredningarna och ett förslag som är baserat på dessa utredningar. Därefter kan vi fatta ett beslut enligt de positiva intentioner som finns i 1963 års trafikpolitiska beslut och skapa en konkurrens på lika villkor, som var avsikten. Därmed skulle också riksdagen kunna leva upp till sitt ansvar i den här frågan. Herr talman! Jag tycker att utskottet har gjort en i stort sett mycket positiv skrivning, och jag skall därför inte yrka bifall till min motion nr 949, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman! För mig som bor efter en nedläggningshotad järnväg — nämligen den i dag ofta åberopade Fryksdalsbanan, eller skall jag kanske använda det vedertagna epitetet Sveriges vackraste järnväg, för att passa på att göra litet PR från den här talarstolen — känns det lugnande att läsa trafikutskottets skrivning då det gäller den fortsatta nedläggningen av järnvägsoch busslinjer. Det understryks i betänkandet att nedläggningsfrågor inte får bedömas från enbart järnvägsekonomiska synpunkter utan skall avgöras med beaktande jämväl av olika sociala och näringspolitiska aspekter. Detta har även tidigare framhållits av riksdagen, men det finns anledning att tolka årets skrivning som än mera restriktiv då det gäller denna del. Det erinras också om att såväl länsstyrelser som kommunala myndigheter får tillfälle att yttra sig såväl remissvägen som vid olika sammanträden, och det understryks också att den ändrade organisation som länsstyrelserna får fr.o.m. den 1 juli i år medför ett ökat lekmannainflytande på detta plan. Jag bedömer det också som tillfredsställande att utskottet framhåller som synnerligen angeläget att de olika utredningar som arbetar med hithörande frågor och de bedömningar och förslag som de utredningarna kommer fram till snarast möjligt blir tillgängliga. Det förutsättes också att Kungl. Maj:t succesivt följer upp och samordnar utredningsarbetet och låter verkställa de kompletterande analyser som erfordras för att efter hand förbättra underlaget för det trafikpolitiska handlandet. Mot denna bakgrund torde det enligt mitt bedömande vara möjligt, åtminstone för en tid framöver, att dra andan för oss alla som intensivt arbetar för att få behålla vår järnväg i Fryksdalen i Värmland, liksom för 69 alla dem som bor i glesbygder och som har att brottas med liknande kommunikationsproblem. Fryksdalsbanan har i många olika etapper varit mer eller mindre dödförklarad, men den har överlevt, och för närvarande blomstrar den ganska livligt. Här kan nämnas att persontrafikutvecklingen på Fryksdalsbanan den senaste tiden har följt affärsbaneutvecklingen, och utvecklingen på godssidan har också varit god. Fryksdalsbanan har för övrigt alltid haft en relativt hög godstrafik. Jag kan här nämna att det går två eller tre godståg på denna bandel varje vardag, en företeelse som också det indirekt bidrar till att öka lönsamheten på de järnvägar som matas av Fryksdalsbanan. Man kan också här göra den reflexionen hur det skulle bli om denna godstrafik plötsligt skulle slussas över och fraktas på de redan mycket hårt ansträngda landsvägarna i Fryksdalen. Fryksdalsbanan har också en intensiv och livlig matartrafik från bussar och billinjer i bl.a. norra Värmland, och detta bidrar till att Fryksdalsbanan trots en relativt kort sträcka — den är 82 km — kan vara så förhållandevis lönsam. Sett ur dessa perspektiv kan det verka något förvånande att SJ och dess planeraravdelning gång efter annan till de berörda skickar ut meddelanden och förslag om nedläggningar. Det kan t.ex. nämnas att det för kort tid sedan kom ett meddelande med förslag om att Fryksdalsbanan skall totalnedläggas 1975. Här var det alltså plötsligt fråga om nedläggning av såväl persontrafiken som godstrafiken. Tidigare har det alltid bara gällt persontrafiken. Låt vara att detta bara är ett förslag som senare skall prövas mycket seriöst i alla olika instanser, men nog kan man förstå den negativa påverkan som sådana meddelanden får — inte minst psykologiskt — i de bygder som berörs, liksom framför allt den olust och otrygghet som det måste skapa för den personal det gäller. Det behövs mycken energi och möda för att försöka eliminera de skadeverkningar som meddelanden av sådant slag får. Vad sedan gäller konkurrensförhållandet mellan GDG ss busslinjer och Fryksdalsbanan kan jag bara verifiera att den situation som herr Torwald skisserade är till alla delar riktig. Till sist skall jag bara nämna ett par ord om den fraktsättning som tillämpas av statens järnvägar. Enkelt uttryckt består den i att frakt av förädlade varor är dyrare än frakt av råvaror. En vagn lastad med exempelvis maskiner blir sålunda betydligt dyrare i frakt än en vagn lastad med lika stor kvantitet timmer. Detta har fört med sig att den förädlade frakten har styrts ut på de redan hårt belastade landsvägarna, medan järnvägen har fått behålla råvarufrakten. Jag förutsätter att de utredningar som är tillsatta enligt sina direktiv har att se över även detta förhållande. Nya lönsamhetsberäkningar och trafikräkningar skall företas på Fryksdalsbanan. Likaså har Värmlands läns landsting beslutat att låta verkställa en utredning av de verkningar, socialt och näringspolitiskt, som ett eventuellt nedläggande av Fryksdalsbanan skulle få för bygden. Jag tror det finns anledning att invänta dessa utredningar med tillförsikt, framför allt mot bakgrund av vad trafikutskottet i sitt betänkande slagit fast. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag att till Nr 85

Herr talman! Med hänsyn till den långa raden av talare skall jag försöka fatta mig kort. Från denna talarstol har helt naturligt redan flera ledamöter erinrat om att 1963 års trafikbeslut hade som målsättning bl.a. att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Inte minst vi i sydöstra Sverige måste i dag konstatera — det framgick också av herr Nilssons i Kalmar anförande — att det uppsatta målet synes alltmer avlägset. Sedan länge har vi i vår landsända ansett oss missgynnade i fråga om kommunikationer. Varje objektiv bedömare måste också medge att så verkligen är fallet. Det djupt allvarliga är emellertid att vi inte ser någon ljusning i situationen utan nu hotas av nya järnvägsnedläggelser och — där järnvägarna redan lagts ned — av bussindragningar. Man kan inte acceptera vad som just nu händer här, då SJ är i färd med att på löpande band hota med att dra in busslinjer som tillkommit som ersättning för nedlagda järnvägar. Såvitt jag förstår har SJ alltjämt huvudansvaret för den kollektiva trafiken. Jag förstår därför kommunernas ovilja mot att gå in som ekonomiska garanter, i varje fall i nuläget, innan kostnadsfördelningsfrågan blivit klarlagd. På järnvägssidan gäller hotet för vår del närmast nedläggning av persontrafiken på bandelarna Nässjö-Nybro och Växjö-Hultsfred. Helt naturligt reagerar man starkt mot detta, och antalet motioner från vår landsända är också ovanligt stort. Att det är fråga om fyrpartimotioner bör också uppmärksammas. I motionerna 913 och 942 slår vi vakt om persontrafiken på järnvägslinjerna Nässjö-Nybro och Växjö—Hultsfred. Här yrkas bl.a. att den för närvarande och i avvaktan på de närmaste årens transportutveckling icke skall bli föremål för nedläggning. Utskottet erinrar med anledning av motionerna om den praxis som gäller för prövning av frågor om nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer. Man anser att de aktualiserade nedläggningarna bör prövas i denna ordning. Utskottet förutsätter att så sker och avstyrker motionerna. För min del anser jag att man nu måste sätta definitivt stopp för varje trafiknedläggning i sydöstra Sverige tills vi får till stånd en ordentlig trafikförsörjningsplan för denna landsända, Den har, som kammaren vet, att kämpa med stora bekymmer. Att i det läget försvaga landsändan med försämrade kommunikationer kan inte vara välbetänkt. Liksom flera föregående talare vill jag understryka att man vid lösningen av trafikfrrgorna måste anlägga en vidare syn på dessa än tidigare, Det framhålles ju också i utskottets skrivning. Givetvis måste 7n man ordentligt väga in både sociala skäl och trafiksäkerhetsskäl. Frågorna måste bedömas ur en samlad samhällsekonomisk synpunkt.

Vad beträffar kostnadssidan har några av kollegerna här deklarerat, att tiden torde vara inne att ompröva tidigare krav på lönsamhet i SJ:s verksamhet. För min del är jag beredd att medverka till en sådan omprövning. Nuvarande ordning har nämligen visat sig icke kunna erbjuda landets olika delar en tillfredsställande transportförsörjning. Till slut uttalar jag den förhoppningen, att kommunikationsdepartementet måtte ägna särskilt intresse åt sydöstra Sverige, som — jag upprepar det — är särskilt missgynnat ur kommunikationssynpunkt. Herr talman! Även om utskottets betänkande i stort sett är bra anser jag mig till slut böra yrka bifall till motionen 913, som inkluderar önskemålen även i motionen 942.

Herr talman! Det främsta skälet till att jag och en medmotionär i en motion, nr 913, har tagit upp frågan om de nedläggningshotade bandelarna Nässjö-Nybro och Växjö-Hultsfred är att det här gäller en eftersatt region. Befolkningen i sydöstra Sverige — och främst i Kalmar län — har under en lång tid blivit missgynnad av statsmakterna. Detta gäller inte enbart på kommunikationsområdet. Människorna har i dessa områden tvingats nöja sig med lägre inkomster, lägre sysselsättning, sämre tillgång på högskoleutbildning, en bristfällig allmän service, dåliga bostäder osv. Utöver dessa brister i samhället har människorna drabbats av högre skatter till kommuner och landsting än landet i övrigt. Det främsta skälet till denna negativa utveckling för befolkningen i denna region är statsmakternas mycket hårda attityd på olika områden. Under en 20-årsperiod har, som redan nämnts, 50 mil järnvägar lagts ned i Kalmar län. Om SJ genomför sina nedläggningsplaner kommer länet endast att få behålla fem å sex procent av det järnvägsnät för persontrafik som länet förfogade över för ett 20-tal år sedan. En sådan utveckling kommer att få förödande konsekvenser för människorna och näringslivet i länet. Lika missgynnat är detta område när det gäller tilldelningen av resurser till vägbyggande och förbättring av ett omfattande och relativt dåligt vägnät. Genom en minskning av anslagen under innevarande femårsperiod från ca 14 miljoner till 5,5 miljoner kommer vägförbättringar av någon omfattning mer eller mindre att stoppas. Av dessa skäl är det kanske inte så svårt att förstå att människorna i denna del av landet är på väg att förlora förtroendet för statsmakternas löften om regional jämlikhet. Den praktiska politiken har i verkligheten skapat ökad ojämlikhet. Såvitt jag förstår underkänner utskottsmajoriteten den nuvarande Nr 85 kommunikationspolitiken. Utskottet understryker mycket starkt att Torsdagen den vägupprustningen inte får eftersättas i olika glesbygdsregioner. Utskottet — 13 maj 1971 framhåller också att den kollektiva trafiken måste hållas på en tillfredsställande nivå även för dessa områden. Utskottet ställer krav på en tillfredsställande transportförsörjning för hela landet. Allt detta är gott och väl om den framtida kommunikationspolitiken i sin praktiska utformning får denna inriktning. Så långt har vi anledning vara nöjda som motionärer. Men det hade varit ännu bättre om utskottet uttalat en bestämdare och mera preciserad uppfattning om SJ:s politik för den nära framtiden. Det är oroande att SJ — i väntan på nya tillämpningsregler för trafikpolitiken — kan fortsätta och lägga ned järnvägslinjer utifrån skeva och ur jämlikhetssynvinkel felaktiga företagsekonomiska principer. Jag vågar inte hoppas på att SJ får resurser av statsmakterna så att man kan leva upp till utskottets krav på att en god trafikförsörjning måste tryggas för alla delar av landet. Om jag har tolkat utskottet rätt, gör dess skrivning det befogat med följande konstateranden: 1. Inga garantier ges mot fortsatta tvivelaktiga nedläggningar av bandelar i första hand i eftersatta regioner i vårt land. 2. Inga garantier ges för att människorna i de nedläggningsdrabbade regionerna får någon form av kompensation för förlorad trafikservice. 4. Inga garantier ges för några väsentliga vägförbättringar i de områden som drabbas av en nedlagd kollektiv trafik. Om samhället som hittills lämnar stora områden helt åt sitt öde från trafikservicesynpunkt innebär detta självklart även en svår psykologisk knäck för människorna, för näringslivet och för regionen i dess helhet. Det är inte så svårt att förstå att näringslivet inte vågar satsa på dessa områden. En trafikpolitik med den här inriktningen är ett av de effektivaste medlen att hindra en regional jämlikhet. De sköna löftenas politik blir de svåra löftesbrottens politik, som leder till utarmning av stora områden och till snabbt växande klassklyftor. För statsmakterna och för SJ-ledningen tycks glesbygdsregioner — av sydöstra Sveriges och Kalmar läns karaktär — vara olönsamma regioner. Med utgångspunkt i SJ:s krassa företagsekonomiska bedömningar är inte dessa bygder intressanta, I stället söker man lägga ned all sin energi på att skapa fler och snabbare förbindelser mellan några få större befolkningsområden. SJ:s satsning på de s.k. lönsamma orterna och människorna har kanske gett det företagsekonomiska resultat man har eftersträvat. Men samtidigt — och det är det allvarliga från jämlikhetssynpunkt — har SJ lämnat vanligt folk i sticket. Denna min kritik riktar sig inte mot utskottsmajoriteten. Den är en kritik mot den förda kommunikationspolitiken. Låt mig slutligen sammanfatta mitt resonemang: 1. Utskottsmajoritetens ambition att ge trafikpolitiken ett nytt innehåll i sin praktiska tillämpning hälsar jag med tillfredsställelse. 73 2. Jag vill peka på riskerna för att — medan utredningskvarnarna maler — nya olyckliga nedläggningsbeslut kan fattas. 3. Jag vill också peka på riskerna för att förutsättningarna att uppnå regional jämlikhet — för östra Sverige och andra glesbygdsregioner — ytterligare försvåras. 4, Det hade — enligt min mening — med utskottsmajoritetens ambition varit logiskt att utskottet i väntan på utredningsresultaten krävt ett stopp för fortsatta järnvägsnedläggningar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 913.

Herr talman! I den trafikpolitiska debatten är det — utöver diskussionen om järnvägarna som huvudsakligen har pågått i dag — främst två frågeställningar som har särskild aktualitet. Den första gäller glesbygdernas trafikförsörjning, som visat sig svår att upprätthålla på ett tillfredsställande sätt med traditionella kollektivtrafikmedel. För att lösa det problemet pågår en omfattande utredningsoch försöksverksamhet både centralt och regionalt. Jag vill starkt understryka de förväntningar som jag har på detta utredningsarbete, även om jag själv är storstadsbo. Det krävs fantasi och mångsidighet av dem som skall lösa glesbygdernas trafikproblem. En del av de anföranden som vi har hört här i dag har belyst de svårigheter som finns när det gäller att på ett rimligt sätt tillgodose trafikbehoven i områden med sviktande befolkningsunderlag. Den andra frågan som är av speciell aktualitet och som jag vill ägna särskild uppmärksamhet gäller trafikplaneringen i tätorterna och då främst i de stora tätorterna. Om vi inte bryter den mycket olyckliga trafikutvecklingen i tätortsregionerna som går i riktning mot allt större övervikt för individualtrafik i bil, är inom en snar framtid alla landets tätortsregioner i samma betänkliga trafikkondition som Stockholm för närvarande befinner sig i. Det saknas så gott som fullständigt klart utarbetade riktlinjer för bestämning av den individuella och den kollektiva trafiken. Brister föreligger också i samordningen mellan trafikplaneringen och den fysiska planeringen. Dessa svårigheter har lett till att regeringen i januari i år tillsatte en utredning om kollektivtrafiken i tätorter. Utredningen skall enligt direktiven överväga de krav som under olika förutsättningar kan ställas på dimensioneringen och utformningen av den kollektiva trafikservicen, och den bör därvid utgå från förhållandena i några lämpligt utvalda tätorter av olika storlek och struktur. Detta understryker också utskottet i sin recitskrivning. Av direktiven — som för övrigt är mycket intressanta — framgår också att frågan, hur trafiken — inom ramen för en grundläggande målsättning i fråga om den lokala trafikförsörjningen och med beaktande av olika tillväxtfaktorer — skall fördelas på kollektiv och individuell trafik, främst bör övervägas utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter. Av stor vikt vid avvägningen är därvid, sägs det, att trafiksäkerhetsoch miljöaspekter tillräckligt beaktas. Hänsyn bör också tas till trafikantkategorier vilka av olika skäl enbart eller i huvudsak är hänvisade till de 1963 års trafikbeslut får genom den här berörda utredningen en Torsdagen den översyn på ett område som enligt min mening försummades vid det 13 maj 1971 tillfället — beslutet innehöll nämligen inga krav på prioriteringar av den. In oo0 kollektiva trafiken.

I tätortsregionerna har den tillämpade ordningen inneburit att den s.k. likvärdiga konkurrensen inte har kunnat upprätthållas, och man har fått en markant överflyttning från kollektiva till individuella transportmedel.

Det är svårt att fria sig från intrycket att de nuvarande problemen till stor del beror på att kollektivtrafiken inom sådana områden främst anses vara en kommunal angelägenhet. De statliga insatserna har gällt vägbyggena, men kommunernas möjligheter att ta på sig ytterligare investeringar är begränsade. För att byggnadsinvesteringarna skall komma till optimal nytta krävs det en prioriterad statlig insats för att säkra utbyggnaden av kollektiva trafiksystem för såväl spårsom busstrafik. Inte minst är en sådan prioritering nödvändig då vi måste räkna med att totalanslagen till trafikbyggandet inte kan ökas i takt med den beräknade trafikutvecklingen. Det torde också behöva övervägas om det inte är nödvändigt att göra en omfördelning mellan anslagen för statlig och kommunal väghållning i tätortsregionerna till förmån för de kommunala väghållarna.

Det är nödvändigt att vid bedömningen ta hänsyn såväl till underbyggnad för trafiken som till den rullande materielen. Om en sådan prioritering kommer till stånd torde andra samhällskostnader kunna reduceras och en ökad lönsamhet uppnås som på sikt gör investeringarna samhällsekonomiskt vinstgivande. En ökad utveckling för kollektivtrafikens del kommer också att innebära att betydande kapital måste ställas till förfogande för investeringar i kollektivtrafikmedel. Detta kapitalbehov får för närvarande 175 tillgodoses på den allmänna lånemarknaden eller genom kommunalskatten. Enda undantaget är det statsbidrag som utgår till underbyggnaden för spårbundna lokala kollektiva trafikmedel, främst tunnelbanan i Storstockholm. I ett skärpt läge på kapitalmarknaden med hög ränta kan nu existerande finansieringsformer för investeringar i den kollektiva trafikapparaten komma att medföra antingen orimligt höga kommunalskatter eller en taxenivå för företagen, vilken minskar deras konkurrenskraft i förhållande till den för samhället så mycket dyrbarare bilismen. Lika väl som staten effektivt bidrar till finansieringen av bostadsbyggandet bör den bidra till finansieringen av nödvändiga investeringar för den kollektiva trafikapparaten. Jag tolkar utskottets urval för recitskrivningen ur direktiven för kollektivtrafikutredningen så, att utskottet bestämt vill uttala sin anslutning till en prioritering av anslagsgivning som främjar de kollektiva trafikmedlen. Utskottsbetänkandet däremot präglas knappast av högsta klarhet på denna punkt, även om det är skrivet med samma finurlighet som tidigare utmärkt utlåtandena från statsutskottets fjärde avdelning. Jag vore därför tacksam för en bekräftelse från utskottets talesman på att det verkligen är trafikutskottets bestämda avsikt att den kollektiva trafiken skall prioriteras inom ramen för de anslag som står till förfogande; jag betonar att det givetvis inte bara gäller kollektivtrafiken i storstäderna. På något annat sätt kan, enligt min mening, inte en balansering ske av den bristande jämvikt som i dag präglar trafikutvecklingen, och jag antar att inte minst utskottets ordförande, som representant för en storstadsvalkrets, inte är främmande för de investeringsproblem som de ansvariga för kollektivtrafiken i t.ex. Göteborgsregionen dras med. Vidare är jag tacksam för ett klarläggande i fråga om det problem som berörs i motion 973 om vikten av en utvidgning av långivningen att gälla inte bara underbyggnaden för kollektivtrafiken utan också den rullande materielen. Den frågan intresserar inte bara storstadsregionerna — även om den där är mest accentuerad. Den är i själva verket avgörande för möjligheten att åstadkomma en rationell kollektivtrafik i de flesta tätortsregioner. Utskottet har av betänkandet att döma förbigått problemet i tysthet. Jag tror att fler än jag är intresserade av att utskottet bryter sin tystnad på den här punkten.

Herr talman! Jag tillhör visserligen utskottet, men jag kom in i kammaren så sent under tiden herr Zachrisson talade att jag inte är beredd att svara på den fråga han ställde. Jag har inte klart för mig det resonemang han förde. Vid denna långt framskridna tidpunkt finns det möjlighet att fatta sig kort, och jag kan i stort sett hänvisa till vad herrar Mellqvist och Dahlgren tidigare yttrat i debatten. Det täcker på ett utmärkt sätt in majoritetens uppfattning i trafikutskottet. Jag vill för min del bara erinra om att 1963 års trafikpolitiska beslut inte innebar en omedelbar lösning av de många problem som finns inom trafiksektorn. Riksdagsbeslutet angav i stället riktlinjer och handlingsnormer för det framtida reformarbetet. I och med att riksdagen fattat beslut om nya riktlinjer gav man således också regeringen i uppdrag att inleda ett intensivt utredningsoch reformarbete över hela fältet av trafikfrågor. I debatten om trafikpolitiken göres ibland gällande att olika problem inom trafiksektorn som vi brottas med är en följd av 1963 års trafikbeslut. Det faktiska förhållandet är i stället det motsatta; genom den nya trafikpolitiken ges möjligheter att verka för en samhällsekonomiskt riktig utformning av trafikpolitiken med hänsyn till de växande och delvis förändrade transportbehov som följer med utvecklingen i samhället. Jag skulle kunna begränsa mig till detta men vill göra ytterligare en liten kommentar. Det enda nya inslaget i den årligen återkommande och rätt omfattande trafikpolitiska debatten är att vi den här gången inte kunnat åstadkomma den fullständiga enighet i trafikutskottet som tidigare kännetecknat fjärde avdelningen i statsutskottet, som haft att handlägga dessa frågor. Så sent som den 25 november 1970 kunde ett enhälligt utskott avvisa tanken på en parlamentarisk utredning. Folkpartiet hemställer den här gången om en ny parlamentarisk utredning för en översyn av trafikpolitiken. Det innebär alltså att man skulle få en ny utredning ovanpå alla andra utredningar på detta område. Vi har som bekant — det framgår av tidigare inlägg i debatten — en rad betydelsefulla utredningar på det trafikpolitiska området. Vi har kastat oss ut i ett omfattande reformarbete på detta område, och nu har vi en rad utredningar som successivt lämnar ifrån sig material. Och jag skulle tro att vad människorna går och väntar på är inte, som folkpartiet tycks anse, nya utredningar. Det är möjligt att folkpartiet tror att det med denna sin reservation är mera radikalt, men enligt min bedömning skulle en ny utredning verka fördröjande och kanske också förlamande på det omfattande trafikpolitiska arbete som försiggår. Utskottsmajoriteten har funnit det vara ändamålsenligt att ge det organ som redan finns, den trafikpolitiska delegationen, nya uppgifter. Låt den väga samman erfarenheterna som har vunnits under dessa år. Låt den få tillfälle att göra en övergripande planering och bedömning. Jag skulle tro att det är detta praktiska arbete som folk går och väntar på. Hade vi inte haft den här trafikpolitiska delegationen med den intressanta sammansättning den har och kommer att få, med inslag av parlamentariker men också med folk från näringslivet, transportnäringen och fackföreningsrörelsen, så skulle det ha varit bra om den nu hade tillsatts. Nu finns detta organ och då är det anledning att ge det ett utvidgat mandat. Herr Gustafson i Göteborg och folkpartiet vill ha snabba utredningar. Det vill vi alla ha, men när det gäller dessa nog så kontroversiella frågor så vet vi att arbetet inte kan gå så fort. Alla trafikpolitiska utredningar har tagit mycket lång tid. Herr Gustafson sade också i sitt inlägg att han var medveten om att det var initialsvårigheter innan en utredning kom i gång. Det finns ju de som anser att en utredning blir knappast effektiv under det första året i varje fall. När vi på 1950-talet tillsatte den stora trafikutredningen vars förslag sedan låg till grund för 1963 års beslut, så satt den och arbetade i många år. Det är alltså ingenting ovanligt, när man nu kan peka på vägkostnadsutredningen och säga att den har tagit tid, ty det brukar sådana här utredningar göra. En ny utredning skulle förvisso också komma att kräva avsevärd tid innan den blev färdig med sitt arbete. Vi tror alltså att den väg majoriteten här har valt leder till snabbare resultat. Det förstår säkert folk också ute i bygderna. Med vår linje, majoritetslinjen, kommer det att hända mera och det kommer att hända snabbare. Trafikpolitiska delegationen har redan nu en allsidig sammansättning med representanter från skilda håll, för det parlamentariska livet, som jag nämnde, och även med inslag från fackföreningsrörelsen och från annat håll. Det borde ju vara något som gillas även av dem som deltar i den trafikpolitiska debatten utanför detta hus. I trafikpolitiska delegationen har transportkonsumenter och trafikutövare ett forum där de tillsammans med politikerna får tillfälle att penetrera dessa problem. Under den mycket seriösa behandling som har skett i trafikutskottet — jag skulle tro att vi har haft minst ett tiotal sammanträden och ägnat denna fråga nästan en månads uppmärksamhet — så har det för mig varit glädjande att det har kunnat skapas en så stor majoritet i utskottet för den linje som här presenteras i dag. Det är glädjande att centerpartiet liksom vi socialdemokrater anser att vi på denna väg snabbare kan nå resultat. Det lär bli svårt att övertyga allmänheten om att de tre partier som står bakom betänkandet vill förhala vägkostnadsutredningen. Det är väl heller ingen som tror att det bara är folkpartiet som vill påskynda utredningarna. Jag tycker för min del att det är litet blåögt att tro att avsaknaden av en tidplan har verkat fördröjande. Det enda som skulle kunna verka fördröjande vore om folkpartiet fick gehör för tanken på en ny parlamentarisk utredning. Jag kan, herr talman, nöja mig med denna korta kommentar och yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag uppskattar mycket den lugna och sakliga ton som fanns i herr Lindahls anförande. Han sade att vi hade haft en mycket seriös behandling i trafikutskottet, och det har vi haft. Det finns många ting att ta upp och diskutera sakligt i denna fråga, och när nu herr Lindahl gör detta — till skillnad från det sätt på vilket kommunikationsministern väljer att föra debatten här — vill jag gärna något kommentera hans synpunkter. Det är ju så att vi har olika uppfattningar om hur man snabbast skall kunna nå fram till effektiva åtgärder på detta område. Herr Lindahl säger att man inte skall tillsätta en parlamentarisk utredning, eftersom en sådan tar lång tid. Det vet vi att den gör, men kommunikationsministern har ju själv aviserat en parlamentarisk utredning, som skall bearbeta vägkostnadsutredningens resultat. Diskussionen gäller alltså när utredningen skall tillsättas, och vår uppfattning är att man genom att tillsätta den nu kan få den snabbare i arbete. Jag förstår mycket väl att man kan ha den motsatta uppfattningen, som herr Lindahl här gjorde gällande, och den bör respekteras. Vi får väl här var och en driva de meningar som vi har kommit fram till efter noggrant övervägande. Nu säger herr Lindahl att vii statsutskottet 1970 var eniga om att det inte skulle göras någon framställning till Kungl. Maj:t. Men det intressanta i dagens läge är ju att samtliga partier önskar göra en framställning till Kungl. Maj:t. Det visar ju att den uppfattningen existerar inom alla partier att åtgärder måste vidtas och att det finns fog för den kritik som förekommer ute i landet. Att vi sedan har olika uppfattningar om hur man lämpligen skall komma fram till detta resultat är något som vi väl bara får konstatera.
Herr talman! Jag tycker att det är litet märkligt med folkpartiets övertro på utredningar. Hur ofta klagas det inte i vårt samhälle över de många utredningarna och hur ofta beskylles inte regeringen för att bara tillsätta utredningar och låta utredningsmaskineriet svälla? På mig verkar det som om folkpartiet nu hade förälskat sig i tanken på en ny trafikpolitisk utredning ovanpå alla de utredningar som redan arbetar och som har berörts tidigare i denna debatt. Det talas om vad parlamentarikerna skall göra och vad deras insats skulle kunna betyda och det talas även om experterna. Jag har fått klart för mig att vi inte har obegränsad tillgång på experter i detta samhälle och att de främsta experter som står att uppbringa på respektive områden kanske redan är engagerade. Jag läste en ironisk artikel häromdagen i Svenska Dagbladet där man skrev följande: ”Det finns företeelser som vi älskar i vårt dyra fosterland. Dit hör att göra utredningar. Här råder ett fullkomligt utredningsraseri.” Så långt Svenska Dagbladet. Jag tror för min del att vi väljer en klokare linje, om vi bygger på de erfarenheter som finns och rustar upp den trafikpolitiska delegationen, så att parlamentariker och experter på skilda områden får ta itu med detta arbete omedelbart.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 6 behandlas bl.a. motion nr 913. I motionen har aktualiserats SJ:s förestående åtgärd att hos regeringen begära tillstånd att lägga ned persontrafiken på järnvägslinjerna Nässjö—-Nybro och Växjö-Hultsfred. Ett flertal kommuner med ett betydande befolkningsunderlag och ett antal expanderande tätorter berörs av ifrågavarande järnvägslinjer. Vetlanda och Nässjö centralorter med ett väl utvecklat näringsliv bildar tyngdpunkten inom regionen vid bandelen Nässjö—-Nybro. Dessutom finns det ett flertal orter som kan uppvisa en fortgående industriell utveckling. Det är helt naturligt att tillgången till en järnvägslinje är värdefull för dem som bor och har sin sysselsättning inom dessa regioner. De lönsamhetsberäkningar som statens järnvägar har gjort visar att om persontrafiken skulle överflyttas till landsvägsbussar, så skulle man uppnå en resultatförbättring med ca 975 000 kronor. Detta förslag innebär att människorna i Vetlandaområdet endast skulle få en daglig bussförbindelse med Nybro—Kalmar i jämförelse med att det för närvarande finns tre tågförbindelser. Vid en ekonomisk beräkning anser jag det vara väsentligt och riktigt att statens järnvägar baserar en jämförelse på samma förutsättningar. En nedläggning av persontrafiken skulle innebära en kraftigt försämrad service för de människor som bor och arbetar i dessa regioner. Förutsättningarna för att uppnå en regional jämlikhet för denna del av landet skulle därmed ytterligare försvåras. Innehållet i 1963 års trafikbeslut är, om jag har uppfattat det rätt, att varje landsdel skulle garanteras en tillfredsställande trafikförsörjning. Detta måste väl tolkas på så sätt att samhället då var och fortfarande är berett att ta på sig vissa kostnader för att detta mål skall kunna uppnås. Utskottet har i sitt betänkande behandlat motionen mycket knapphändigt och uttalat att de aktualiserade nedläggningarna bör prövas i vanlig ordning.

Det är väsentligt att detta fungerar i praktiken.

Vi som bor i dessa trakter är helt naturligt emot en nedläggning av persontrafiken, eftersom den ersättningstrafik med bussar som föreslås är olämplig, då vägarnas beskaffenhet i vissa avseenden är sådan att de inte tål en ökad trafikbelastning. Man blir en aning förvånad över statens järnvägars politik.

Säger då kommunen nej till en sådan sak blir följden bara den att även ersättningstrafiken kommer att försvinna, och det är inte att hälsa med tillfredsställelse att de kollektiva trafikmedlen försämras så avsevärt som kommer att ske i dessa regioner. Med detta, herr talman, vill jag uttala förhoppningen att man från statens järnvägars sida beaktar nödvändigheten av att det finns en god trafikservice i dessa bygder och att man därmed också bibehåller persontrafiken på sträckan Nässjö—Nybro. Slutligen vill jag yrka bifall till motionen 913.

Herr talman!

Herr Magnusson i Kristinehamn har här påtalat de opinioner som kommit till uttryck bl.a. i vissa partidistrikt på denna punkt. Han har velat göra gällande att man från vårt partis sida inte skulle ta hänsyn till dessa opinioner. Jag vill för min del säga att detta är fel. Jag tycker att den debatt som förs här i dag och de motioner som väckts om trafikpolitiken är ett gott uttryck för den opinion som finns. Det förefaller som om den trafikpolitiska debatten blivit snedvriden på ett visst sätt; man söker efter syndabockar, och då har man utmålat 1963 års trafikpolitiska beslut som den stora syndabocken. Jag får närmast intrycket att det finns de som tror att bara man river upp beslutet av 1963, skulle plötsligt alla våra tåg och bussar och andra kollektiva trafikmedel ha fullt med resande ständigt och jämt, och man skulle inte ha några som helst trafikpolitiska problem. Man skulle inte behöva riskera några fler nedlagda järnvägar eller indragna busslinjer. Man skulle också kunna minska antalet olyckor på våra vägar etc. Nu vet vi att problemet inte är så enkelt. Det finns trots allt många positiva drag i 1963 års trafikbeslut. Herr Gustafson i Göteborg berörde här inledningsvis i dag en liten detalj som jag också vill peka på. Det är det förhållandet att genom att man tog beslutet 1963 blev det tillåtet för en jobbare att när han reser till jobbet ta med sig arbetskamrater som får betala en del av kostnaderna för resan. River man upp 1963 års beslut, skulle det på nytt bli olagligt och åtalbart att göra på detta sätt. Jag föreställer mig att inte ens herr Magnusson i Kristinehamn kan vara intresserad av en sådan utveckling. Det måste väl upplevas som fullkomligt otänkbart att riksdagen år 1971 skulle kunna fatta ett så reaktionärt beslut. I motionen 205, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 6, har vi bl.a. framhållit att vi inte anser det vara realistiskt att tänka sig att riva upp 1963 års trafikbeslut; vi vill i stället fullfölja beslutet. Vi tror att principen att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader fortfarande är riktig. När man klagar på SJ:s rationaliseringar och järnvägsnedläggningar måste man komma ihåg att SJ endast tvingats ta konsekvenserna av den trafikpolitiska utveckling som vi har haft i vårt land med ett ständigt växande fordonsbestånd på vägarna och en minskning av det kollektiva trafikunderlaget som följd. Vi har i vår motion menat att man skall fullfölja trafikbeslutet och försöka se till att andra trafikgrenar, som avsikten var, i större utsträckning får bära sitt kostnadsansvar på samma sätt som SJ har tvingats göra. Det har hänvisats till olika uttalanden och utredningar i detta sammanhang. I vår motion pekar vi på att fil. lic. Bengt Mattsson i Göteborg har försökt uppskatta vad trafikolyckorna kostar samhället i form av sjukvård, produktionsförluster, egendomsskador, polisutredningar, domstolsförfarande osv. Han har kommit fram till ett så alarmerande högt belopp som 2 miljarder kronor om året. Vi vet att den sammanlagda avgift som bilismen betalar in till staten i form av fordonsskatt och drivmedelsskatt rör sig om ca 3 miljarder kronor per år, och statens kostnader för byggande och underhåll av gator och vägar uppskattas till ca 2 miljarder kronor. Jag vet inte vad Mattssons siffror är värda, men är de riktiga innebär de att två tredjedelar av statens sammanlagda skatteinkomster från bilismen går förlorade i trafikolyckor. I egenskap av landstingsman och därmed medansvarig för sjukvården i landet vill jag konstatera att de sjukvårdskostnader som trafikolyckorna förorsakar i första hand drabbar landstingen såsom sjukvårdshuvudmän. Å andra sidan får inte landstingen någon del av skatteintäkterna från bilismen, utan kostnaderna för sjukvård på grund av trafikolyckor får bestridas av medborgarna i form av landstingsskatt, oavsett om de är bilägare eller inte. Mot bakgrunden av dessa förhållanden har vi ansett det i hög grad angeläget att det pågående arbetet med att fastställa särskilt vägtrafikens kostnadsansvar energiskt fullföljs och att man i det sammanhanget särskilt uppmärksammar och verkligen klarlägger vad trafikolyckorna på vägar och gator kostar den enskilde och samhället. Utskottet uttalar att det inte synes erforderligt med någon särskild framställning till Kungl. Maj:t i det avseendet — man anser det självklart att vägkostnadsutredningen kommer att beakta alla de frågor som hänger samman med vägtrafiken och kostnadsansvaret. Man finner det angeläget att såväl denna utredning som övriga utredningar på området påskyndas. Jag kan nöja mig med det uttalandet från utskottet. Låt mig bara uttrycka den förhoppningen att sjukvårdskostnaderna i anledning av trafikolyckor verkligen blir belysta så att vi får ett mått på vilka kostnader landstingen får stå för. Rent allmänt vill jag uttrycka min tillfredsställelse över det uttalande som trafikutskottet gör på s. 9 i betänkandet. I detta uttalande vill man inte bara ge trafikdelegationen vidgade befogenheter att följa upp det trafikpolitiska beslutet och reformprogrammet utan även ge den vidgat mandat och komplettera dess sammansättning, så att den kan bli ett organ som kan ta nya initiativ på trafikpolitikens område och vara samordnare av det utredningsarbete som pågår. Med den trafikpolitiska utveckling som vi på senare tid har haft i vårt land är det säkert nödvändigt att delegationen får till uppgift att, som utskottet skriver, ”följa upp trafikpolitiken med hänsyn till behovet av en effektiv samordning av densamma med lokaliseringsoch regionalpolitiken i syfte att skapa det nödvändiga underlaget för trafikpolitiken. Trafikförsörjningens omfattning och inriktning bör därvid syfta till en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling för landets olika delar, vilket i sin tur kräver en väl fungerande trafikapparat.” Jag vill, herr talman, starkt understryka detta uttalande och har inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var inte alls min mening, när jag talade om opinionen ute i de socialdemokratiska partidistrikten, att därmed försöka ställa de socialdemokratiska ledamöterna här till något slags ansvar. Jag bara tog det som ett exempel på hur det ligger till med opinionsbildningen. Herr Jansson säger att 1963 års beslut har blivit ett slags syndabock, men att det ändå har positiva drag. Som jag sade förut finns det i alla fall många kända personer som gjort det beslutet till syndabock. Jag kan citera en tidning från år 1969, som konstaterar att Arne Geijer på Transports kongress riktar skarp kritik mot 1963 års trafikbeslut och säger att det leder till förhållanden som man inte kan acceptera. Med syftning på den efterföljande diskussionen säger tidningen: ”Vad väntar man då på? Det olyckliga beslutet skall naturligtvis snabbt rivas upp.” Jag tycker att det här med att riva upp beslutet är väldigt starka ord, och jag avsåg inte, när jag talade om upphävande av 1963 års beslut att man därmed skulle försöka få tillbaka de mycket negativa inslag som fanns innan 1963 års beslut kom till. Jag tror inte att det skulle vara nödvändigt. Men lika väl som många, enligt vad herr Jansson säger, inbillar sig att alla problem skulle lösas genom ett upprivande av beslutet, är det nog många som tror att allting klarar sig om man kan genomdriva en full tillämpning av det, t.ex. i fråga om kostnadsansvaret för vägtrafiken. Det tillåter jag mig faktiskt att tvivla på. Jag menar att en utredning, som skulle se över riktlinjerna för 1963 års beslut, har många erfarenheter av den förda trafikpolitiken under de här åren att falla tillbaka på, och den måste naturligtvis ta dem i beaktande i sitt arbete. Och jag skulle vilja tillägga att mycket av det man här har varit inne på, när man säger sig acceptera de bärande principerna i 1963 års beslut men ändå kommer med en massa planeringsförslag — som enligt min mening inte rimmar med 1963 års beslut — tyder på att det förefinns vissa motsättningar i debatten.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Magnusson i Kristinehamn nu avsevärt har mildrat sin kritik mot de socialdemokratiska organisationerna, som han ville göra gällande inte följde upp de här opinionerna. Dessutom säger han när det gäller upphävande av trafikbeslutet att han anser att det inte är så nödvändigt. Det innebär tydligen att herr Magnusson frånträder sin reservation till utskottets betänkande, för i den yrkar han ju uttryckligen på att 1963 års trafikpolitiska beslut skall rivas upp. Om herr Magnusson nu i en handvändning har ändrat mening, så tycks den här lilla debatten ha haft en viss effekt, och det hälsar jag med tillfredsställelse.
Herr talman! Nu måste väl herr Jansson ha missuppfattat mig. Vad jag sade var att ett upphävande av beslutet inte behöver innebära att man skulle få tillbaka de negativa inslag, som fanns i trafikpolitiken före 1963 års beslut, och att jag tror att en utredning, som skulle ompröva riktlinjerna för 1963 års beslut, måste ta hänsyn till och ha nytta av de erfarenheter som dragits av det trafikpolitiska arbete som har pågått efter 1963. Jag sade däremot inte att jag har ändrat ståndpunkt i den här frågan, för det har jag absolut inte.

Herr talman! De många motionerna som utskottet här har behandlat och dagens långa trafikdebatt ger belägg för att denna fråga är i högsta grad aktuell. Enligt de riktlinjer som riksdagen drog upp för den statliga trafikpolitiken genom beslutet hösten 1963 skall konkurrens råda mellan trafikgrenarna, och var och en av dessa skall i princip svara för sina kostnader. Målet för trafikpolitiken skall vara, som trafikutskottet i sitt betänkande nr 6 framhåller, att landets olika delar skall erhålla en tillfredsställande transportförsörjning i former som även tillgodoser kraven på effektivitet och kostnadsansvar. Nackdelarna med 1963 års trafikpolitiska beslut har framträtt mer och mer. Här är inte platsen att söka efter syndabockar. Även jag är en av dem som var med om 1963 års trafikbeslut. Men jag kunde knappast tänka mig att resultatet skulle bli av den art som det nu har blivit. Vi har ju kunnat konstatera en omfattande nedläggning av järnvägar. Att den skulle bli så omfattande kunde vi knappast räkna med. Nedläggningen av järnvägslinjerna har inneburit en försämrad trafikservice i de orter som berörs av nedläggningen. Man kan säga att trafikförsörjningen därför i stora delar av landet har blivit otillfredsställande. Jag tänker inte minst på glesbygdernas folk. De problem som uppstår till följd av undermåliga kommunikationer har både näringspolitiska och sociala aspekter. Det är angeläget att den pågående utvecklingen mot försämrade trafikförhållanden snabbt brytes.

Herr talman! Jag skall i fortsättningen endast beröra järnvägstrafiken. Vad jag i detta sammanhang vill framhålla är angelägenheten av att man försöker leda över transporterna från landsvägarna till den spårbundna trafiken, nämligen järnvägarna. Det är samhällsekonomiskt försvarbart att man från samhällets sida i större utsträckning än som för närvarande sker — jag tänker på statens bidrag till driften av de olönsamma järnvägslinjerna — exempelvis under en övergångstid subventionerar järnvägsdriften för att på så sätt lära allmänheten att utnyttja järnvägarnas tjänster. En sådan åtgärd skulle innebära vissa lättnader för trafiken på våra vägar. Det skulle bli mindre antal olyckor där, och vad detta skulle innebära i kostnadsbesparingar förstår nog var och en. Det är både fråga om människoliv och materiella skador. Vidare är ju järnvägstrafiken att föredra även ur miljösynpunkt. Allt talar för önskvärdheten av att öka den spårbundna trafiken. Det synes angeläget att statens järnvägar på olika sätt söker stimulera allmänheten att vid resor använda järnvägarna. Detta måste ske främst genom att biljettpriset hålles vid en sådan nivå att man som resenär finner att järnvägsresa är avsevärt billigare än något annat färdsätt. I Canada har, i syfte att öka lönsamheten för de kanadensiska järnvägarna, förekommit ett särskilt serviceoch prissättningssystem. Förutom ökad service i form av kortare restider, anpassning av tidtabeller till konsumentkrav, modernare vagnpark på långreselinjerna och fria måltider för sovvagnspassagerarna, på vissa linjer infördes nya taxor, innebärande reduktioner av den genomsnittliga passagerartaxan, varierande mellan olika regioner. Enligt vad jag kunnat inhämta — tyvärr är de siffror jag har till mitt förfogande ett par år gamla — skulle resultatet av de kanadensiska försöken vara mycket tillfredsställande. Jag skulle vara intresserad av att få ett svar på om dessa kanadensiska erfarenheter just när det gäller prisrabatteringen har uppmärksammats av statens järnvägar. Och om erfarenheterna är goda, skulle det inte finnas anledning, herr kommunikationsminister, att pröva den prisrabatteringsidé som Canada har genomfört? Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte velat biträda motionen 36. Jag konstaterar detta men kan notera att utskottet i sin skrivning till viss del ändock tillmötesgått de önskemål som vi motionärer haft. Utskottsmajoriteten framhåller bl.a. att flera utredningar är sysselsatta med olika problem av trafikpolitisk betydelse och att de olika utredningarnas arbete bör påskyndas.

De synpunkter som jag framfört beträffande åtgärder för att söka leda över trafiken från landsvägarna till järnvägarna förutsätter jag kommer att prövas av trafikpolitiska delegationen. Jag förutsätter också att delegationen i sitt fortsatta arbete skall med uppmärksamhet följa trafikutvecklingen i landets olika delar och föreslå åtgärder som syftar till att skapa en god trafikservice till lägsta möjliga kostnad. Skulle det visa sig att godtagbara resultat ej uppnås förbehåller jag mig rätten att återkomma.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Först några ord till herr Magnusson i Kristinehamn, som försöker göra sig till tolk för vad en del socialdemokratiska fackliga organisationer tycker och också för vad exempelvis SSU tycker. Det är en väsentlig skillnad i utgångspunkterna när det gäller den kritik av trafikpolitiken, som herr Magnusson framför och den diskussion som förs inom arbetarrörelsen. Där är man i allmänhet inte alls intresserad av det upphävande av 1963 års beslut som herr Magnusson vill ha. Vad man diskuterar — och det är väsentligt och positivt — är tillämpningen av 1963 års beslut, men man accepterar de grundläggande principerna för beslutet. Jag tycker det är litet förmätet av herr Magnusson i Kristinehamn att som kommunist försöka göra sig till tolk för de stämningar som finns inom det socialdemokratiska partiet. Sedan vill jag bara med några ord kommentera motionen 927 och de delar av utskottets betänkande som berör den. I motionens tre att-satser har hemställts att den kollektiva trafiken prioriteras, att överväganden görs att kraftigt nedskriva i SJ nedlagt kapital, samt att den kollektiva trafikens förutsättningar att fullfölja sina sociala och allmänna samhällsuppgifter främjas. Därför är det med mycket stor tillfredsställelse som jag har läst dels propositionen 85, dels utskottets betänkande över motionen. Där konstaterar jag att en av motionens att-satser har blivit helt tillgodosedd. Självklart är propositionen mycket positiv, eftersom ett bifall till propositionen och till utskottets hemställan innebär en förbättrad konkurrenssituation för SJ:s del. Samma grad av tillfredsställelse kan jag inte notera beträffande de delar av utskottets betänkande som berör de båda andra att-satserna. Som jag sade förut har tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut utsatts för viss kritik med inslag som enligt min uppfattning är värda beaktande. Detta gäller framför allt hänsynen till en total samhällsekonomisk bedömning. Även om jag i likhet med herr Zachrisson hoppas på mera konkreta uttalanden från utskottet, konstaterar jag att utskottets skrivning ändå är ett steg framåt. Utskottet skriver också — och det har tagit stort utrymme i denna debatt — att trafikpolitiska delegationen skall få sitt mandat utvidgat och att utredningsarbetet skall samordnas på ett mera aktivt sätt. Om detta sedan medför en ytterligare anpassning till de samhällsekonomiska kraven, så har något mycket positivt hänt. Slutligen skall vi komma ihåg att trafikpolitikens utformning också är en fråga om jämlikhet. De människor som drabbas av en dålig eller obefintlig kollektiv trafik är oftast de svagaste i samhället. Det är t.ex. människor som av ekonomiska skäl inte har råd att skaffa bil, som bor i glesbygd eller som på grund av socialt, fysiskt eller psykiskt handikapp inte själva har möjligheter att lösa sin transportfråga. Självklart kan inte alla dessa problem lösas inom den allmänna trafikpolitikens ram, men vi måste i så stor utsträckning som möjligt vid planeringen utgå från den svages krav. Detta måste, herr talman, vara utgångspunkten för en aktiv jämlikhetspolitik också på trafikpolitikens område.

Herr talman! Jag har här blivit anklagad för att söka göra mig till tolk för den opinion som finns i den socialdemokratiska rörelsen mot den förda politiken. Jag har emellertid sett det så att jag velat registrera den opinion som utanför detta hus finns mot den förda trafikpolitiken både inom den socialdemokratiska rörelsen och inom andra politiska eller fackliga rörelser. Och eftersom jag i trafikutskottet var ensam om att framföra kritik mot 1963 års beslut som sådant är det klart att jag registrerar alla de yttringar i den vägen som finns utanför detta hus, så mycket mer som jag också har tyckt mig spåra att jag är ganska ensam här om den uppfattningen. Jag vill alltså notera att det finns en stark opinion utanför riksdagen mot 1963 års beslut som sådant. När man öppet kritiserar riktlinjerna för 1963 års beslut och anser att de är felaktiga, då tror jag den har fattat saken litet fel som säger att kritiken inte skulle avse 1963 års beslut som sådant utan endast tillämpningen av det. Kritiserar man riktlinjerna för 1963 års beslut är man också kritisk mot 1963 års beslut som sådant. Konsekvensen av detta blir då att man måste kräva ett upphävande eller en omprövning. Orden har vi diskuterat inom trafikutskottet; man kanske inte alltid använder det ord som egentligen vore mest adekvat, men vad man syftar till är ju ändå att åstadkomma en grundläggande förändring i trafikpolitikens inriktning, en förändring som gäller hela det trafikpolitiska området. Det var också min avsikt med den reservation som vi behandlar här i dag.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Magnusson i Kristinehamn om att man nog inte alltid använder de ord som är mest adekvata. Vad det är fråga om här är alltså två grundläggande saker: antingen ett upphävande av beslutet eller en översyn av tillämpningen av beslutet. Jag lovar, herr talman, att jag aldrig skall beskylla herr Magnusson för att vara någon nyansernas mästare.
Herr talman! Det är alltså skillnad mellan att kräva en omprövning och översyn av riktlinjerna för trafikpolitiken och att kräva en översyn av tillämpningen av desamma. Det tycks inte herr Gustavsson i Nässjö fatta. Han kanske inte heller är någon nyansernas mästare.
Herr talman! Efter den långa debatt som förevarit finns det självfallet inte mycket att tillägga i denna fråga. Jag skall inledningsvis be att få instämma i herr Brundins, herr Dahlgrens och herr Mellqvists inledningsanföranden, som jag tyckte var utmärkta alla tre. I övrigt lovar jag att fatta mig mycket kort. Debatten har till stor del bestått av en diskussion kring det förslag som folkpartiet framfört i sin reservation om en parlamentarisk utredning och om en översyn av trafikpolitiken. Flera talare har här bevisat svagheten i förslaget. Herr Gustafsons i Göteborg halmstrå i debatten har blivit det uttalande som kommunikationsministern en gång gjort om att tillsätta en utredning efter vägkostnadsutredningen; till det hänvisar herr Gustafson. Jag hoppas att vi skall kunna övertala kommunikationsministern att avstå från tillsättandet av den utredningen, därför att det här arbetet helt logiskt måste vara en uppgift för den trafikpolitiska delegationen, som vi nu har föreslagit skall få utvidgat mandat. Den bör ha kommit så långt i sitt arbete att den är väl lämpad att göra den utvärdering av vägkostnadsutredningens resultat som då behövs. Herr Torwald gick till angrepp mot SJ och tog exempel från en viss bandel; han påstod att SJ vill slå ihjäl den bandelen. Ja, jag skall inte uppträda som någon försvarsadvokat för SJ i den här debatten, men jag skulle vilja säga till herr Torwald: Ta inte i så skjortan spricker! Det är en våldsam anklagelse han riktar mot SJ i detta sammanhang, men de logiska motiveringarna har uteblivit. Jag förstår inte vad det skulle finnas för anledning för SJ att slå ihjäl vissa bandelar, även om SJ skall driva sin verksamhet i enlighet med lönsamhetsprincipen. Herr Torwald känner ju till lika väl som jag att SJ har bidrag från staten för de icke lönsamma bandelarna. Därför finns det knappast någon anledning att tro att SJ skulle med berått mod försöka hitta motiv för att lägga ned bandelar. Motiv finns det alldeles säkert tillräckligt med ändå.
Herr talman! Låt mig bara konstatera faktum! Jag sade att man får det intrycket av det sätt på vilket tidtabellen byggs upp — att SJ vill urholka trafikunderlaget på den aktuella bandelen. Från Sunne kan man alltså inte åka med tåg förrän kl. 9.05, medan det däremot finns två busslägenheter, en kl. 6.25 och en kl. 8.45. Jag frågade, hur många passagerare det blir kvar till tåget kl. 9.05. För resor till Sunne har SJ lagt upp en så underbar tidtabell, att man inte kan komma till Sunne med tåg förrän kl. 12.04. Åker man däremot buss kan man komma dit kl. 8.20 och 11.10. Mot den bakgrunden, sade jag, är det inte underligt att allmänheten och även jag får det intrycket att SJ är på väg att konkurrera bort den spårbundna trafiken på Fryksdalsbanan med hjälp av sina egna bussar.
Herr talman! Herr Lindberg tycker inte om parlamentariska utredningar, och han kom i debattens sista minut med en ganska sensationell upplysning. Han säger: Jag hoppas att vi skall kunna övertala kommunikationsministern att frångå sin utfästelse att senare tillsätta en parlamentarisk utredning som skall bearbeta vägkostnadsutredningens resultat. Jag vet inte om herr Lindberg talar på den socialdemokratiska gruppens vägnar. I så fall är det en mycket sensationell upplysning.